Herr talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att snabbt komma till rätta med den olagliga inrikestrafiken och vad jag tänker göra för att cabotagereglerna ska följas. Jag höll personligen i ett möte med berörda aktörer den 25 september i år. Jag har själv varit ute och åkt lastbil om natten och följt hur situationen ser ut. Min uppfattning är att utförare och tillsynsmyndigheter nu närmar sig en gemensam syn på vad som skulle kunna vara lämpliga åtgärder för att förbättra regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. När det gäller frågan om klampning vill jag påminna om att regeringen den 30 maj i år gav Transportstyrelsen i uppdrag att återkomma med fördjupade analyser om konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom att låsa fast hjulen på fordon. Jag avser förstås att skyndsamt bereda de åtgärdsförslag som Transportstyrelsen förväntas presentera i sin redovisning av regeringens tilläggsuppdrag om regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg. Att följa bestämmelserna om tillfälliga nationella inrikestransporter, cabotagetransporter, är bara en del av de villkor som vägtransportmarknaden har att följa. För mig är det av vikt att nya åtgärder eller bestämmelser måste grundas på en verifierbar problembild. Jag avser självklart att fortsatt verka för god tillsyn och kontrollerbara bestämmelser för yrkestrafiken på väg. Avslutningsvis vill jag informera om att regeringen har för avsikt att införa trängselskatt och infrastrukturavgifter för utländska fordon senast den 1 januari 2015. Transportstyrelsen fick i torsdags i uppdrag att sätta i gång det arbetet. Regeringen återkommer om detta i budgetpropositionen för 2015.

Herr talman! Jag tackar Catharina Elmsäter-Svärd för svaret. Nu står vi här igen; jag vet inte för vilken gång i ordningen. Jag har börjat räkna ronder och tänker att vi väl snart ska vara framme vid att få någon form av åtgärder. Det är en hårt pressad åkerinäring, precis som Catharina Elmsäter-Svärd sade i sitt förra debattinlägg. Den seriösa åkerinäringen håller på att konkurreras ut av den oseriösa näringen. Den känner sig förtvivlad och lämnad åt sitt öde för att vi politiker inte ser till att lagar och regler följs här i landet. Mer än 40 procent av den tunga trafiken utgörs av utländska åkare. Alla är inte oseriösa, men många är skrupelfria arbetsgivare som utnyttjar chaufförer under slaveriliknande förhållanden. De följer inga vilotidsregler och absolut inga kollektivavtal utan betalar slavlöner. Så kan vi inte ha det på våra vägar. Det är bedrövligt att människor utnyttjas på detta sätt. Vi socialdemokrater vill att alla som jobbar i detta land, oavsett om man jobbar i en byggfirma, kör på vägarna eller är någon annanstans, ska ha samma villkor. Vi vill inte ha ett A och ett B-lag. Vi vet att regeringen vill det eftersom man inte stoppade Laval utan till och med underlättade för arbetsgivarna att stoppa bygget när facket ville sätta in stridsåtgärder. Det här är en stor fråga. Vi ser att den borgerliga regeringen vill hjälpa till att få in låglönejobb. När jag sätter dessa problem i ett större sammanhang ser jag ett mönster. Problemet på vägarna är stort nog, men eftersom jag ser oviljan hos den borgerliga regeringen i andra fall tror jag att också detta handlar om ovilja även om Catharina Elmsäter-Svärd har ett gott uppsåt och säger att hon träffar representanter. Men det förhalas, försenas och försvåras för de seriösa åkarna. Trafikutskottet var enigt. Åtta partier ställde sig bakom krav på regeringen. Ändå kommer regeringen inte med åtgärder. Jag ser det inte som något annat än att man försöker försena åtgärderna. Vi socialdemokrater har lagt fram en rad förslag. Vi har en särskild lastbilsmotion, Hållbara lastbilstransporter , där vi har en mängd förslag till åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Några åtgärder är snabba; andra tar längre tid. En snabb åtgärd är att vi direkt kan säga att man måste ha frakthandlingar med i bilen som visar att man har det gods man påstår i bilen. Det ska gå lätt att kontrollera. Det är något vi snabbt kan införa. Det ska givetvis också vara lättare att hålla fordon i kvarstad, bötesbeloppet ska höjas och de som beställer transporterna ska ta ett mycket större ansvar. Det finns saker som går snabbt att göra, men Catharina Elmsäter-Svärd sätter i system att försöka förhala. Jag förstår att det är den borgerliga regeringens strategi, för ni vill få in låglönejobb i vårt land.
Herr talman! Vi kanske ska ta diskussionen på flera olika nivåer. Vad är det egentliga problemet för Monica Green och Socialdemokraterna? Vår gemensamma åsikt är att åkerinäringen har en tuff konkurrenssituation, bland annat på grund av konjunkturen som också påverkar mängden transporter. Vissa delar av åkerinäringen har dock inte samma situation som fjärrtrafiken, där konkurrensen från utländska åkare är större. Vi borde vara överens om att det ska vara samma krav på att följa de regler som gäller oavsett vem som kör. Vi borde vara överens om att det är rimligt att man har sjysta villkor när man arbetar. Jag tror också att vi delar uppfattningen att vi är medlemmar i EU och vad det för med sig i form av rättigheter och skyldigheter. Vad gäller den där dagen i Vaxholm stod det "Go home" på stora plakat. Där fanns ingen känsla för den fria rörligheten och strävan hos människor att söka sig till jobb och utveckling. När det gäller utstationeringsdirektivet finns en grupp som tittar på hur man både kan förhålla sig till direktivet och balansera kravet på fri rörlighet, som ingår i paketet att vara medlem i EU. Monica Green nämner de förslag som Trafikutskottet hade och den motion som Socialdemokraterna har lagt fram. Jag vill passa på att ställa några frågor som Monica Green kanske kan besvara så att jag tänker rätt. På vilket sätt gynnas näringen av att man vill förbjuda egenföretagare? På vilket sätt gynnas näringen av att man vill stoppa handeln över gränserna? Jag tror att det är ganska viktigt, för mycket av EU-medlemskapet och möjligheterna på den inre marknaden handlar om rörlighet på ett bra sätt. Det uppdrag vi har givit Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen handlar bland annat om hur man kan identifiera dem som inte kör på lagligt sätt och hur man kan förhindra fortsatt framfärd. Vi har haft denna diskussion många gånger, och varje gång säger jag att förslaget kommer i mars. Även om vi har denna debatt även nästa månad kommer förslaget fortfarande i mars. Bland annat har man med författningsförslag till förändringar som gör det möjligt att ha en vägkantskontroll. Man ska kunna titta på papper som ett sätt att se att personerna i fråga har rätt tillstånd. Klampning ingick i det särskilda uppdrag som vi gav. Det handlar inte om utan hur det ska kunna göras på ett rättssäkert sätt. Jag tror att det är lika viktigt för alla parter att man har det med sig. Viktigt är att vi skärpte beställaransvaret med en påföljd. Här behövs det nog mer av både utbildning och informationsinsatser, och det är något som Transportstyrelsen kommer att göra. Även branschen känner att kunskapen om att vara en god beställare måste finnas hos många fler. Vi måste jobba med frågan på många olika håll. Det är bra att vi har möjlighet att transportera smart, ekonomiskt och effektivt även över landgränser. Därför är cabotage i grunden bra. Det är den otillåtna yrkestrafiken vi ska komma åt.

Herr talman! Först till frågorna. Vi tänker inte förbjuda egenföretagare, och vi är för att man får transportera över gränserna. Vi har dock sagt att om man inte kommer till rätta med de ökande problemen kan vi tänka oss en timeout för cabotagereglerna för att sätta press. Vi vill att cabotagereglerna och cabotagetransporterna ska fungera men kan som sagt tänka oss en timeout tills vi har rett ut det. Jag hoppas dock att det inte ska behövas ett stopp utan att regeringen kommer med åtgärder inom en snar framtid. När så mycket som över 40 procent av transporterna i landet görs av utländska åkare måste vi börja fundera på om det är lika villkor för alla. Jag ser att det inte är det. De utländska åkarna betalar till exempel inget för att slita ned våra vägar. Det tycker vi socialdemokrater är orättvist. Vi tycker att det vore mer rättvist om vi hade liknande regler som andra länder. När svenska åkare kommer ut på andra länders vägar får de betala för sig, men här får utländska åkare slita ned våra vägar. Sedan får vi med skattemedel se till att de blir åkbara igen. Det är fel att det är så. Vi vill gynna miljövänliga bilar. Vi vet att den svenska bilparken är miljövänlig och modern. Den svenska åkerinäringen skulle gynnas om vi kunde ta betalt av de utländska åkarna. Det gynnar inte att dra ned på vägunderhållet, som Catharina Elmsäter-Svärd gör nästa år. Det blir bara svårare för åkarna, oavsett om de är utländska eller svenska. Nej, Catharina Elmsäter-Svärd, när facket tar till stridsåtgärder handlar det inte om att man ska skicka hem arbetare. Tvärtom ska man se till att de arbetare som är här har samma villkor. Det kan inte vara så att en arbetare som är född i Sverige och har svenska villkor ska ha 85, 90 eller 100 kronor i månaden medan det står någon från Lettland eller Polen bredvid och har 35 kronor i månaden. Vi kan inte acceptera det, och facket kunde inte acceptera det. Jag tycker att det är helt rätt. Facket har fått rätt i efterhand, men ni i den borgerliga regeringen uppmuntrade att det skulle gå till på det sättet - att det skulle vara ett A och ett B-lag. Jag ser därför systemet i hur ni behandlar denna fråga. Ni försöker försena, förhala och försvåra för de seriösa åkarna när det gäller att hålla kvar en bra näring. Vi vill att det här ska fungera, vi vet vilket tryck det är och vi vill att vi ska ha ett miljövänligare sätt att transportera godset på, både på järnvägen och på vägen. Vi kan inte ta bort lastbilarna, men vi vill ha dem så miljövänliga som möjligt. De som kör här ska ha samma villkor. Vi tycker inte att det är rimligt att de är här och utnyttjas under slavliknande förhållanden, som jag sade i mitt förra inlägg. Vi tycker inte att det är rätt att man sliter sönder våra vägar utan att betala för sig. Vi tycker att det ska vara lika villkor, och den borgerliga regeringen förhalar åtgärderna.

Herr talman!

Det är inte de människor som kör och som kommer från andra länder som vår kritik riktar sig emot. Det är mot deras usla villkor. Alla som arbetar i vårt land ska ha likvärdiga ekonomiska och sociala villkor. Det har varit svensk arbetarrörelses utgångspunkt sedan den en gång bildades. Lika lön för lika arbete - ett fattigt löfte om att man inte ska dumpa lönen. Kring detta har jag, Monica Green och många andra haft åtskilliga debatter med nuvarande och tidigare infrastrukturministrar, ty transportnäringen är en bransch där 10 000 företag och 100 000 chaufförer i dag hotas av utplåning. I spåren av konkurser och nedlagda verksamheter ser vi att säkerheten, skyddet och chaufförernas villkor åsidosätts. Det finns egentligen tre eller fyra ganska enkla nycklar att vrida om för att förhindra det. För det första att se till att svenska kollektivavtal gäller i Sverige och att fackföreningar ska ha rätt att vidta stridsåtgärder för att hävda dem. Det krävs alltså att lex Laval rivs upp. Är ministern beredd att vara med på ett sådant initiativ? För det andra att utländska företag som verkar i Sverige ska ha någon tydligt identifierbar som ansvarar och som man kan ställa till svars för brister. För det tredje att utplåna förutsättningen för så kallad falsk F-skattsedel. Med det menar jag och vi att en uppdragsgivare tvingar på dig att bli egenföretagare och arbeta med usla villkor. För det fjärde skulle man kunna tillse att alla chaufförer som finns ute på vägarna är anställda av ett identifierat åkeri - det åkeri som behärskar ekipaget. Enbart dessa fyra nycklar skulle kunna starta rättvisa och stoppa rovdrift. Är ministern beredd att gå med på något av dessa krav?

Herr talman! Jag tänker inte upprepa Peter Perssons krav. Så här inledningsvis kan jag bara konstatera att vi i den socialdemokratiska motionen har lagt fram 22 krav på hur man skulle kunna komma till rätta med den osunda konkurrens som finns inom åkeribranschen i Sverige. Jag vill också säga - det är viktigt att komma ihåg det - att vi naturligtvis inte är emot egenföretagare eller egna åkerier där man har sin egen lastbil och kör. Den typen av verksamheter har vi naturligtvis ingenting emot alls. Däremot tycker vi att det är väldigt osunda regler som alltmer har kommit att gälla och där man har konstiga anställningsförhållanden i stället för att ha riktiga anställda på de olika åkerierna. Det gäller både de företag som är verksamma i Sverige och de som är här och transporterar varor på svenska vägar. Det måste vara anställda människor med riktiga avtal. Vi vill själva ha riktiga löne och anställningsvillkor, och det måste också gälla dem som ska transportera varor i Sverige - liksom i andra länder, för övrigt. Det är dock bara i Sverige vi kan förfoga över frågorna. Detta är en utveckling som har varit allvarsam under längre tid inom åkeribranschen. Där kan vi notera att vi dessutom fått ett allt större inslag av kriminalitet på grund av att våra myndigheter i Sverige har en alltför slapp attityd eller för lite regelverk att hålla sig till när det inte fungerar inom åkeribranschen. Det måste vi ändå ta till oss. Jag möter detta ofta när jag träffar fackligt aktiva inom Transportarbetarförbundet. Men också inom åkeriföreningar pekar man på förhållandet att det hela tiden pågår olika former av kriminell verksamhet. Det har uppmärksammats i medierna att det stjäls bränslen och att människor inte följer lagar och avtal på ett riktigt sätt i Sverige. Vi måste ta till oss denna situation. När jag lyssnar på interpellationssvaret, Catharina Elmsäter-Svärd, måste jag säga att du pratar mycket om att man ska göra fördjupade analyser och så vidare. Jag vill påstå att de analyserna har funnits under längre tid. När vi träffar representanter från Transportstyrelsen här i riksdagen, vilket vi gjorde för inte särskilt länge sedan, tycker jag inte att det finns någon riktig känsla för att man måste vidta åtgärder. När vi träffar polisen både i trafikutskottet och vid andra tillfällen tycker jag inte att de heller har någon riktig koll på vad detta handlar om - att man har muskler för att agera. I frågan om klampning har vi noterat att man har haft väldiga bekymmer för vad som händer om man klampar ett fordon. Risken är att varorna - om det till exempel är livsmedel - förstörs eller att de blir stulna om ekipaget blir stående på vägen. Men det är bara ett problem första eller andra gången. Sedan kommer de som beställer att lära sig att man måste använda sig av ett seriöst åkeriföretag som har ordning och reda och där man har riktiga avtal och riktiga däck och där man kör enligt de regler som gäller. Därför kommer vi snabbt över på beställaransvaret. Där menar jag att vi gemensamt har ett ansvar. Jag kan notera att seriösa stora företag i Sverige skyller ifrån sig genom att peka på att det är underleverantörer till underleverantörer som sköter dessa transporter och att det är längre ned i organisationen där man inte tar hänsyn till den miljöpolicy som kanske finns i företaget. Detta måste beivras. Där måste Transportstyrelsen som har ett övervakande ansvar ställa tydliga krav och tala om för beställarna hur mycket en mils resa kostar med lastbil, och därmed basta.
Herr talman! När det gäller trafiken ute på vägarna ska polisen göra besiktningar och kontroller. Vi har också ett åtagande kopplat till EU-bestämmelser i fråga om hur många kontroller som måste göras. Det är Transportstyrelsens uppgift att genomföra detta. I fråga om det uppdrag som vi har gjort skulle jag kunna säga att jag kan dela Lars Johanssons uppfattning om att engagemanget tidigare kanske har varit lite sisådär för att jobba ihop. Men jag tycker inte att det är det just nu. Just för att dessa frågor berör så många olika områden och olika myndigheters ansvarsuppgifter samlade vi ihop uppdraget så att i första hand Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen tillsammans med andra myndigheter som har bäring på frågan i ett vidare perspektiv skulle göra detta gemensamt, och inte bara utifrån ett transportarbetsperspektiv utan mycket bredare. Det pågår just nu. De fick ett extrauppdrag tidigare i år som handlar bland annat om klampningen. Just nu tycker jag att branschen gemensamt, Sveriges åkeriföretag som träffas regelbundet med Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen, har kommit en viktig bit framåt. Man har en gemensam verklighetsuppfattning om hur det faktiskt ser ut, man har gemensamt identifierat vad som är problemen, och nu löser man gemensamt vad som kan göras åt dem. Sedan kommer förslagen om huruvida vi behöver göra lagändringar eller författningsförändringar. Man kan tycka att det är en tråkigt långsam väg att gå. Men när jag började arbeta med denna fråga fanns det inte ens samma verklighetsuppfattning. Det har tagit tid att få det på plats, och detta är nu på gång. Peter Persson frågade om jag anser att man ska riva upp lex Laval. Såvitt jag förstår finns det en utredning, som kallas utstationeringsgruppen, som ser över detta. Låt i så fall denna grupp få arbeta vidare. Jag tycker ändå att detta blir lite märkligt. Ibland får jag höra från Socialdemokraterna att vi ska införa den holländska modellen. I klartext innebär det att man inte ska vara egenföretagare när man kör utan att man ska vara anställd. Nu bekräftar Peter Persson att alla som kör på vägarna borde vara anställda, även om Lars Johansson och Monica Green försöker säga någonting annat. Eller är det så att bara utländska chaufförer som kommer hit inte ska få vara egenföretagare och att de 50 procent som finns inom svensk åkerinäring ska få fortsätta att vara egenföretagare? Om det är fallet blir jag mycket skeptisk till hur man börjar sortera ut människor. Jag tror inte att det är där vi ska angripa problematiken. Monica Green sade att vi skulle dra ned på vägunderhållet. Det är mycket spännande. Om vi förutsätter att Socialdemokraterna skulle komma till regeringsmakten nästa mandatperiod är det kanske troligt att det skulle ske tillsammans med Miljöpartiet eller möjligtvis Vänsterpartiet, vad vet jag. Det skulle i så fall innebära att det första som ni får göra är att sätta er och börja förhandla om huruvida Förbifarten över huvud taget ska byggas genom Stockholm, vilket är någonting som anses som viktigt för stråk för gods oavsett om vi talar om Mellansverige eller inte. Miljöpartiet vill ta bort 10 miljarder de fyra närmaste åren från både vägunderhåll och nya objekt. Vilka vägar ska ni ta bort? Hur mycket bättre blir det för åkerinäringen då? Det är lätt att stå och tala om olika sådana saker. Om vi åtminstone kunde fokusera på det som Monica Green interpellerar om varje gång, nämligen vad vi gör i fråga om den illegala yrkestrafiken på väg. En viktig sak, som åkerinäringen nu själv har börjat lansera, är Fair Transport. Det är en viktig del när det gäller hur vi kan jobba gemensamt. En annan är de förslag till förändringar som vi ska få på bordet till den 1 mars. Då får vi några förslag som är genomarbetade och som dessutom går att införa.

Herr talman! Jag ska först svara på Catharina Elmsäter-Svärds frågor. Vi går till val själva på en socialdemokratisk rättvis miljöpolitik som ska rädda jobben och se till att vi får fler jobb i detta land. Sedan får vi se vilka vi samarbetar med och vilka som kan ställa upp på våra krav på hur vi ska få fler jobb på ett mer miljövänligt och sjyst sätt där vi har sjysta villkor och så vidare. Det är svaret på den frågan. Det är ni som drar ned på vägunderhållet nästa år och inte vi. Transportarbetareförbundet i Jönköping har gjort mätningar av godstrafiken, och det finns andra mätningar av godstrafiken som är mycket intressanta att följa. Det är intressant att se hur den utländska trafiken nu ökar och hur den seriösa näringen blir alltmer pressad för att det inte ställs rätt krav på bland andra beställarna, som Lars Johansson, och även Peter Persson, så förträffligt påpekade här tidigare. Man kommer inte till skott med till exempel klampningen eller med en så enkel sak som att det ska vara krav på att frakthandlingar ska finnas i bilen, som borde kunna införas i morgon eller när ni har regeringssammanträde nästa gång. Det behöver man inte utreda i flera år. I ett antal förslag för två år sedan krävde ett enigt trafikutskott åtgärder i fråga om hur vi skulle komma till rätta med detta. Vi socialdemokrater har specificerat detta ytterligare i vår lastbilsmotion. Där har vi en mängd förslag på hur vi snabbt ska komma till rätta med detta. Vi vill likställa utländska transporter som kommer in i Sverige med transporter som svenska åkerier bedriver så att de svenska åkerierna ska ha en möjlighet att överleva i denna tuffa konkurrenssituation.

Herr talman! Infrastrukturministern säger att det inte fanns någon samordning och inget intresse för detta innan hon tillträdde. Det är också ett betyg på fyra år av den moderatledda regeringens aktivitet på området. Sedan hon tillträdde har en sak inträffat, nämligen att tystnaden har ersatts av ord men ingen handling. När jag frågar om svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige, sägs det att det nog ska utredas någon gång i framtiden. Ska vi låta någon ställas till svars när det handlar om utländska företag? Ja, möjligen, får jag till svar. När det gäller att ett enigt skatteutskott har sagt att regeringen ska komma tillbaka till riksdagen och redovisa såväl ekonomiska som sociala aspekter av ett uppenbart missbruk av F-skattsedeln för att pressa löntagares förhållanden går ministern till motangrepp.

Ett sådant samordningsuppdrag låg förr på länsstyrelserna och skulle lätt kunna återupptas. Jag konstaterar att beträffande denna fråga liksom andra frågor som gäller löntagarnas rättigheter är man inte skyndsam.
Herr talman! Jag noterar att Catharina Elmsäter-Svärd tydligt beskriver att det nu finns ett bättre samarbete kring hur vi ska komma till rätta med den illegala verksamheten och det som inte fungerar på våra svenska vägar. Jag tycker att det är positivt. Jag vill samtidigt säga att jag tror att Catharina Elmsäter-Svärd har en del att göra i regeringen i övrigt. Det här är nämligen jättebra, men jag kan notera en del av de beslut den borgerliga regeringen har tagit sedan 2006. Till exempel lyfte man bort F-skattsedeln, som tidigare var ett verktyg för att påtala att man var en egenföretagare med flera uppdragsgivare, och luddade till arbetstagarbegreppet. Man kan både vara arbetstagare och egenföretagare, och det har dansat rätt in i åkeribranschen. Där är det inte längre så att man är egenföretagare när man har en egen lastbil och kör på uppdrag, utan nu kan man plötsligt vara anställd enbart som chaufför, som företagare, i stället för att vara riktigt anställd i företaget. Då tillhandahåller jag bil, och så anställer företaget mig i stället som egenföretagare för att köra lastbil. På det viset kringgås regelverket. Det är ett exempel på det som nu sker på svensk arbetsmarknad. Där är Catharina Elmsäter-Svärd kanske inte direkt skyldig, men den borgerliga regeringen är direkt skyldig till att ha skapat en sådan möjlighet inom arbetsmarknaden - som vi framför allt kan se när det gäller åkeribranschen. Jag tar det bara som ett exempel, eftersom frågan var vad vi menar med egenföretagare. Vi menar att man kan vara egenföretagare och köra sin egen lastbil, eller också är man anställd.
Herr talman! Jag kan för Peter Persson, som inte brukar debattera med mig så ofta i den här frågan, nämna att det när det gällde det uppdrag som gavs till Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen var tydligt utpekat att arbetet skulle ske i nära samarbete med ett antal myndigheter - alltifrån Arbetsmiljöverket till tullen, skattemyndigheterna, Ekobrottsmyndigheten och så vidare. Det är det slutarbete som kommer i mars. Eftersom vi i diskussionen har fångat upp vad som finns bland annat utifrån klampningen - det gäller handlingarna som ska finnas till hands när man gör vägkantskontroller och sådant - har vi tidigare i år givit ett extra uppdrag till Transportstyrelsen att komma fram i det arbete som ska redovisas i mars. Där gör man också författningsändringar eller lagförändringar för att kunna genomföra det. När det gäller det Monica Green avslutade med kan jag bara beklaga att väljarna uppenbarligen inte kommer att få veta före valet huruvida det faktiskt kommer att bli en förbifart eller neddragna vägsatsningar. Ska lastbilsskatten gå till vägarna? Vi hörde i en tidigare interpellationsdebatt, herr talman, att lastbilsskatten skulle användas till järnvägen. Det finns alltså fler frågor som kanske måste utredas. När det gäller regeringens satsningar på vägar för drift och underhåll, vilket är viktigt inte minst med tanke på arbetsmiljön för dem som kör på våra vägar, avsätter vi 155 miljarder för perioden 2014-2025 för att säkerställa att nivån de facto är bra. Det finns fortfarande saker kvar att göra. Jag tror att en viktig insats är kopplad till det näringen själv gör, alltså Sveriges åkeriföretag och Fair Transport. Fler måste bli duktiga på att vara goda beställare hela vägen och i hela kedjan, så att de som kör på vägarna får tid att lasta, lossa och köra utan att köra för fort och för riskabelt. De ska ha tid att förhålla sig till de regler som gäller. Det ska gälla alla, oavsett varifrån man kommer.